Herr talman! Jag har fått till uppgift att kommentera ett par av de reservationer som har fogats till finansutskottets betänkande. Det gäller dels socialdemokraternas reservation om ökad byggverksamhet, dels moderaternas reservation om bilkrediterna. Låt mig bara inledningsvis få konstatera att värdegemenskapen i svensk politik, trots alla de hårda ord som stundvis Kar kunnat höras här i kammaren i dag, tycks vara mycket stor. Skalar vi bort de starka önskemålen från vänsterpartierna och högerpartiet när det gäller att profilera sig, kan vi konstatera att skillnaderna sakligt är mindre än vad som ofta tycks framgå av den politiska debatten. Mellan partierna har man särskilt varit enig om att slå vakt om sysselsättningen, och tidvis har regeringen fått kritik för att den satsat för stora resurser för att kunna hålla en hög sysselsättning. I dag har regeringen kritiserats för att göra för litet. Med andra ord måste man kunna slå fast att regeringen gör vad våra resurser tillåter på det här området. I jämförelse med andra länder har vi också kunnat hålla en hög sysselsättning. Här har tidigare nämnts siffror för arbetslösheten i vårt land land i jämförelse med arbetslösheten i vår omvärld, men jag tror att det är angeläget att nämna dem ännu en gång. När vi talar om att vi i vårt land har en arbetslöshet som är så hög som 3,2 26, skall den dock jämföras med Finlands 5,7, Danmarks 9,6, Storbritanniens 11,7, Frankrikes 8,4 och Västtysklands 7,2 Jo liksom med den sammanlagda arbetslösheten för EG, 9,1 26, och med arbetslösheten i USA, där man i dag dras med 8,5 26 arbetslöshet. Vi kan i Sverige inte isolera oss från omvärlden. Vi kan inte vara oberoende av de faktorer som påverkar länder i vår omgivning. På en punkt är dock skillnaden markant. Det är när det gäller frågan om de kollektiva löntagarfonderna, som vänsterpartierna i vårt land vill förverkliga, om de vinner årets val. Argumentationen för löntagarfonderna svänger dock efter hand. Tidigare talade socialdemokraterna gärna om tillgången på riskvilligt kapital, och framförde detta som ett starkt argument för fonderna. Då aktiefondssparandet visat sig vara intressant för allt flera människor och tillgången på riskvilligt kapital har ökat kraftigt, så förlorar man på vänstersidan ett argument, och därför vill man avskaffa skattefondssparandet. Det krävs i en socialdemokratisk reservation. Det är alltså inte behovet av riskvilligt kapital som det är fråga om, utan om början till en planhushållning med stark central styrning av näringslivet. Det är detta som är det väsentliga för socialdemokraternas del. Det är ett viktigt vägval som väljarna får göra i höstens val. Då väljer man mellan ett fritt, expansivt näringsliv och en centralstyrd planhushållning. Det är inget tvivel om att det valet är viktigt. Låt mig sedan gå över till de reservationer som jag inledningsvis talade om. I betänkandet om riktlinjer för den ekonomiska politiken behandlas också två motioner angående den särskilda bilkreditförordningen, som Bo Siegbahn tidigare har talat om. Denna kreditförordning har ursprungligen tillkommit av två skäl — dels som ett led i den ekonomiska politiken i syfte att balansera den privata konsumtionen, dels som ett led i omsorgen om den enskilde konsumentenbilköparen, så att denne inte får oskäligt dyr bilkredit. I början av 1980 sänktes avbetalningstiden för bilar från 24 till 18 månader. Denna åtgärd var ett led i den ekonomiska politiken och väl befogad vid denna tidpunkt. Den restriktiva inställningen till bilkrediterna hos bilhandlarna har enligt motionärerna medfört en del negativa effekter. Den reguljära bilhandelns andel av totalmarknaden för begagnade bilar har minskat från ca 50 96 till ca 30 26, och denna utveckling är naturligtvis inte önskvärd ur någon synpunkt. Därför har också utskottet i betänkandet behandlat motionerna mycket positivt. Vi skriver: ”Utskottet hyser förståelse för de problem som behandlas i motionerna 857 och 1660. Det kan i nuvarande mycket svaga inhemska efterfrågeläge synas inkonsekvent att ha en så pass hård reglering av just avbetalningshandeln med bilar. Det ankommer emellertid på regeringen, inom ramen för det bemyndigande som riksdagen lämnat, att i samråd med fullmäktige i riksbanken bedöma restriktionerna inom avbetalningshandeln med hänsyn till vad kreditpolitikens allmänna inriktning kräver. Enligt vad utskottet erfarit pågår det diskussioner mellan regeringskansliet och bilbranschens intresseorganisationer om en lösning av de problem som behandlas i motionerna. Äveniisin reservation är moderaterna i stort sett överens med majoriteten. De skriver bl.a. att ”skäl också kan anföras för att i denna fråga avvakta den kreditpolitiska utredningens betänkande”. Men moderaterna vill ge regeringen till känna vad man anfört. Skillnaden är inte så stor, herr talman, när man vet att utredningen pågår och att diskussioner pågår. Med tanke på de stora möjligheter som i dag föreligger att i bank få lån för bilbyte kan inte problemet anses så akut att vi behöver springa i väg och fatta beslut innan utredningen presenterat vad man kommit fram till. Reservationen får ses som ett försök till högerprofilering, även om den förvånar en smula med tanke på det negativa besked ekonomiminister Bohman gav med anledning av en interpellation förra året i denna fråga. Kanske är det opportunism som är anledning till den här profileringen. I reservation 5 har utskottets socialdemokratiska ledamöter reserverat sig för bifall till motion 380 om behovet av ökat byggande. I motionen har man redovisat nedgången i bostadsbyggandet, och man efterlyser åtgärder för att öka byggandet. Från regeringens sida har vidtagits många åtgärder för att skapa meningsfulla uppgifter för byggarbetskraften. Utöver de 2100 miljoner som förra året anslogs till bl.a. offentliga investeringars tidigareläggning lämnades i höstas 1 200 milj.kr. i samband med byggnadstillstånd avseende sjukhusbyggnader i vinter. I slutet av november 1981 lämnades ytterligare 460 milj.kr. för åtgärder på det här området. I februari i år anslogs vidare 160 milj.kr. att användas för sysselsättningen under våren. — Det är alltså väsentliga insatser som har gjorts på det här området. När socialdemokraterna i motionen tror att man kan ägna sig åt ett obegränsat bostadsbyggande utan att ta hänsyn till alla lägenheter som står outhyrda i väldigt många kommuner landet runt, är det väl närmast en form av verklighetsflykt. De tomma lägenheterna medför påfrestningar både för den offentliga ekonomin och för hyresgästerna i hus som står delvis tomma. I Olofström har man exempelvis på fullt allvar diskuterat att spränga bort några år gamla hyreshus i området Vilboken, därför att det blir för dyrbart att ha dem stående outhyrda. Att i detta läge bygga nya hyreshus kan knappast betecknas som välbetänkt. Lägger vi härtill det faktum att en ny lägenhet i dag subventioneras med ca 85 90 av hyreskostnaden, om den blir bebodd, kan man knappast i nuvarande ekonomiska läge bygga lägenheter, inte ens för att hålla byggarbetskraften sysselsatt. Vi måste hitta vettigare uppgifter för våra byggare. Avslutningsvis, herr talman, tycker jag att den här debatten om vårt lands ekonomi ganska klart visar, att det inte kan vara lyckligt för medborgarna med en kantring av politiken vare sig till höger eller vänster. En samling i mitten med hänsyn till alla grupper i samhället måste vara det riktiga i ekonomiskt kärva tider.

Herr talman! En kort kommentar till Karl-Anders Peterssons inlägg. Han gör precis som alla andra borgerliga talare: han försöker gömma sig bakom utländska arbetslöshetssiffror för att på så vis rättfärdiga eget misslyckande när det gäller sysselsättning och ekonomi. Det är ett misslyckande att hela årskullar av ungdomar är arbetslösa och att mer än 150 000 personer går utan jobb. Ansvaret för detta är de olika borgerliga regeringarnas. Ni kommer aldrig att kunna gömma er bakom de utländska siffrorna. Herr talman! Jag hade i mitt inlägg tänkt uppehålla mig vid avsnittet om den kommunala ekonomin. I dag på morgonen fick jag ett telefonsamtal från Jokkmokk, en av Sveriges på naturresurser rikaste kommuner. På min fråga hur läget var i Jokkmokk fick jag till svar: Allt folk i Jokkmokk håller andan i dag. Alla har insett allvaret i det beslut som riksdagen kommer att fatta. Det är en ödesdag för glesbygdskommunen Jokkmokk. Man hoppas på och håller tummarna för att det inte blir återremiss till finansutskottet. Efter det att det blev bekant att regeringen skulle dra in drygt 3 miljarder kronor av kommunernas skattemedel har kommunalpolitikerna i Jokkmokk försökt tala om för regeringen, och också för moderata samlingspartiet, vad det här kommer att innebära för Jokkmokks kommun och vilken besvärlig situation kommunen försätts i. Det har skett genom uppvaktningar i ekonomidepartementet och genom brev till riksdagsledamöter.

Om ”storebror staten” går in och bara tar av oss kommunalskatt, då blir ju kommunal ekonomisk planering omöjlig. Kan detta få ske?” Herr talman! Kommunalrådet och alla andra i Jokkmokk har fått besked. Ingenting är längre omöjligt i borgerlighetens Sverige. Inget av de borgerliga partierna har lyssnat på kommunalpolitikerna och deras vädjan om att ta hänsyn till glesbygdskommunens situation. De har inte tagit hänsyn till kommunens möjligheter att ställa upp på medborgarnas behov av arbete, service och omvårdnad. Därför är |det inte heller förvånande att de borgerliga partiernas överenskommelse, som drabbar Jokkmokks kommun t.o.m. hårdare än regeringens ursprungliga förslag, gör kommunalrådet så bitter och besviken att han i TV talar klarspråk och kallar regeringens ”sparande” för stöld. Trepartiöverenskommelsen har upprört sinnena. Gemene man i kommunen kallar regeringen för ”de laglösa i Stockholm”. Det gör man oberoende av om dess medlemmar kommer från Trångsviken eller Ramviken. All den bitterhet man känner mot trepartiöverenskommelsen får ses mot bakgrunden av att Jokkmokks kommun har två tredjedelar av sin yta i obrutna fjällområden, nationalparker och vattenmagasin. 70 26 av kommunens areal är åtgärdade av olika konserveringsoch skyddsbestämmelser. Kommunens medborgare har inga möjligheter att påverka dispositionen av stora arealer i kommunen. Jokkmokk måste lösa samtliga sina näringslivsinsatser och fritidsaktiviteter på ett område som motsvarar ca 30 Jo av kommunens yta. Kommunens självbestämmande är mycket beskuret redan tidigare, och nu skall en tredjedel av skatteintäkterna konfiskeras. Det drabbar kommunen mycket hårt. Dessutom kommer ca 400 personer att friställas av Vattenfall. I en kommun med 7 000 invånare får det samma effekt som om 33 000 personer blev friställda i Göteborg. Det visar problemen i ett nötskal. Kommunen ligger dessutom i ett län som drabbats hårdast av den borgerliga regeringspolitiken, med 13 Zo av människorna utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och man har därigenom små möjligheter till stöd ifrån grannkommunerna. Jag ställer frågan till mina borgerliga kamrater här i riksdagen: Hur skall kommunen klara sin service och omvårdnad till det ökande antalet äldre människor? Hur skall kommunen klara skolan? Glesbygdsdelegationen skrev redan i juni till regeringen och varnade för att regeringens besparingar kunde drabba glesbygdskommunerna hårdare än andra områden i landet. Det här bevisar att delegationens antaganden var riktiga. Trepartiuppgörelsen innebär för höginkomsttagarkommunerna Danderyd och Lidingö en liten krusning på ytan jämfört med de ursprungliga verkningarna av regeringsförslaget. Herr talman!

Trepartiöverenskommelsen är ett. bra exempel på hur man gör regioner och enskilda till understödstagare, som man sedan kan rynka näsan åt och beskylla för att tära på de välsituerades konsumtionsutrymme. Herr talman! Än en gång har det bekräftats att de tre borgerliga partiernas högerpolitik drabbar de sämst ställda.

Herr talman! Frida Berglund tror att vi försöker gömma oss bakom de utländska sifforna. Men så är inte alls fallet. Även för Frida Berglund kan väl siffror vara upplysande i vissa sammanhang. Jag förmodar att Frida Berglund inte tror annat än att vi anser det beklagligt med en hög arbetslöshet. När den drabbar ungdomarna är det dubbelt beklagligt. Men tror Frida Berglund verkligen att vi kan frigöra oss från omvärlden? Kan vi fungera i Sverige utan att drabbas av den världsomspännande lågkonjunktur som f.n. drabbar industrivärlden i särskilt hög grad? I så fall skulle den här borgerliga regeringen vara väsentligt bättre än den socialdemokratiska, som ju inte i början på 1970-talet kunde klara sysselsättningen fastän vi inte drabbades av en lågkonjunktur liknande den som vi i dag har. Det är en väsentlig skillnad, Frida Berglund. Och det är inte fråga om ovilja från den borgerliga regeringens sida. Här får vi ta hänsyn till de faktiska förhållandena.
Herr talman! Det är klart att siffror är upplysande. Men vad som oroar mig och vad jag vänder mig mot är att man accepterar en så stor arbetslöshet. Vi kan inte frigöra oss från omvärlden. Men vi har tidigare visat att vi har kunnat sätta in arbetsmarknadspolitiska insatser, eftersom vi under den socialdemokratiska tiden genom att använda pengar byggde upp en arbetsmarknadspolitik som var ett föredöme för många andra länder. Jag vill här bara nämna det förslag som har lagts fram om ändrade regler för beredskapsarbeten. Det innebär att vi i Norrbotten går miste om 700 beredskapsjobb. Vi har varnat regeringen många gånger för att föra en ekonomisk politik som innebär att man måste göra dessa åtstramningar. Förra veckan var jag på besök hos sjukhus i Gällivare och Kiruna. Där var man upprörd över att man inte på sjukhusen kunde anställa vikarier när personal var borta på grund av sjukdom. Det beror på att det har satts ett tak för kommunernas och landstingens expansion. Dessutom har genom de borgerliga s.k. reformerna pengar dragits från kommuner och landsting till staten. Det som jag nu har uppehållit mig vid när det gäller Jokkmokks kommun är ett typiskt exempel på att det kommer arbetslöshet i spåren från sådana här transaktioner som regeringen gör.

Herr talman! Det är naturligtvis inte så att man accepterar arbetslösheten. Det gör den borgerliga regeringen i dag lika litet som den socialdemokratiska regeringen gjorde det i början på 1970-talet. Men det finns någonting som heter ekonomiska realiteter, vilket jag tror att Frida Berglund är medveten om. Det har i varje fall regeringen varit smärtsamt medveten om.
Herr talman! Socialdemokraterna har alltid varit medvetna om ekonomiska realiteter. Medan vi satt i regeringsställning försökte vi få de olika borgerliga oppositionspartierna att inse att det var ett samband mellan statens inkomster och statens utgifter. Hade ni tagit lärdom av arbetarrörelsens sätt att handskas med ekonomin, så hade vi inte hamnat i den här situationen. Då skulle vi inte heller behöva skylla arbetslösheten på den dåliga ekonomin.

Herr talman! Först en kort replik till Frida Berglund, som säger att man i Jokkmokk håller andan i väntan på statsmakternas beslut om kommunalskatterna. Jag tycker det var synd att hon tillade att den socialdemokratiske kommunfullmäktigeordföranden redan börjat tala om stöld och kalla regeringen laglös. Det visar, tycker jag, brist på respekt för den riksdagsmajoritet och den regering som grundar sig på utgången av ett i alla avseenden demokratiskt val. Annars tycker jag att det är bra om man i Jokkmokk fortsätter att hålla andan ett litet tag — tills man ser det slutliga utfallet av skattereformen för Jokkmokks del. Det kan ju hända att det blir något mindre förödande än socialdemokraterna försöker utmåla i dagens riksdagsdebatt. Det finns en ekonomisk pott på 300 miljoner som skall fördelas mellan de kommuner som annars skulle drabbas hårdast. Herr talman! Det finns i politiska sammanhang en förståelig vilja att söka tillskriva det egna partiet äran av det positiva som sker och lägga skulden på andra partier för det i samhället som går snett. Inget parti är fritt från ett sådant handlande. Underskottet i statens budget är, som många i dag pekar på, stort. Alla partier säger att de vill minska det. Det gör t.o.m. socialdemokraterna, och det även när deras budgetförslag alldeles uppenbart skulle leda till ett ökat underskott. Inte minst företrädare för moderata samlingspartiet säger sig vilja minska underskottet. Ändå har detta i kronor räknat vuxit år från år. I de två trepartiregeringarna var Gösta Bohman ekonomiminister. I den egenskapen hade han det omedelbara ansvaret för finanspolitiken. Ändå vore det orimligt att söka lägga hela ansvaret för de växande budgetunderskotten på honom. Statens inkomster och utgifter påverkas av händelser både innanför och utanför regeringen. Statsråden är också solidariskt ansvariga för den ekonomiska politik som regeringen för. Nu förekommer det emellertid att man från moderat håll gör gällande att budgetunderskottet skulle ha blivit mindre om inte moderaterna 1978 hamnat utanför regeringen. Bl. a. har Gösta Bohman förklarat att regeringsupplösningen 1978 var en motgång, framför allt ”därför att upplösningen omöjliggjorde ett fullföljande av den ekonomiska saneringspolitik som jag som ekonomiminister dragit upp riktlinjer för”. Man kan av detta och liknande uttalanden få uppfattningen att moderaterna önskat föra en hårdare finanspolitik än vad folkpartiregeringen gjorde. Så sent som i går i en artikel på brännpunktssidan i Svenska Dagbladet hävdar Carl Bildt att det av moderata motioner från 1973 och framåt skulle framgå att ”vi moderater med kraft, men dessvärre ensamma, varnat för den offentliga utgiftsutvecklingen och dess konsekvenser”. Jag har därför tagit mig tid att gå igenom de förslag till förändringar i statens utgifter och inkomster som moderaterna krävde under folkpartiregeringens tid. Under riksdagsåret 1978/79 yrkade moderaterna på följande större förändringar i statens inkomster och utgifter. Yrkandena följdes upp med reservationer i utskotten. Jag måste be kammaren om överseende med att jag här blir tvungen till en ganska omfattande sifferredogörelse för att belägga mina påståenden och slutsatser. Av den tablå som, hoppas jag, nu syns på kammarens bildskärm framgår att man ville minska bidragen till kommunerna med 810 miljoner och u-hjälpen med 200 miljoner. Samtidigt ville man öka anslagen till katastrofbistånd och till de enskilda organisationernas bistånd med 140 miljoner. Anslaget till försvaret ville man plussa på med 1 842,3 miljoner. Anslagen till studiecirklarna ville man däremot minska med 40,5 miljoner. För drift av statliga vägar ville man öka anslaget med 264,5 miljoner, och bidraget till fartygsexport till u-länderna ville man minska med 125 miljoner. AMS skulle få 263 miljoner mindre, och regionalpolitik och länsplanering skulle drabbas av en minskning med 635 miljoner. De marginalskattesänkningar som man inte ville vara med och finansiera uppskattades till 2 750 miljoner.

Herr talman! Jag har för avsikt att i denna finansdebatt ta upp en i dessa sammanhang alltför bortglömd del, nämligen frågan om den ekonomiska brottsligheten och dess inverkan på samhällets finanser. Ekonomisk brottslighet riktar sig, enligt vår mening, mot folkflertalets objektiva intressen, därför att den vänder sig mot en solidarisk omfördelning av samhällets resurser. Den skadar också solidariteten genom sin destruktivitet. Den påverkar i hög grad människornas moraluppfattningar och vilja till samhällssolidaritet och utgör därför, i sig, ett hot. Nu är dock inte detta med ekonomisk brottslighet något som står vid sidan om utan är förbundet med, och beroende av, det rådande ekonomiska systemet. Det finns en påtaglig sammanflätning av ekonomisk brottslighet och legal näringsverksamhet. Finansieringen utgörs nämligen till huvudsak av kapital från den ”vita” näringsverksamheten. Inom ramen för den nuvarande samhällsordningen kan aldrig ekonomisk brottslighet helt förhindras, men detta får inte tas som intäkt för att hindra att kraftfulla åtgärder sätts in i kampen mot denna avart i ekonomin. Det finns en vedertagen passiv innebörd av begreppet ekonomisk brottslighet som vänsterpartiet kommunisterna inte kan acceptera. Inom ramen för den bestående samhällsordningen finns det alltså i dag en fullt legal ekonomisk brottslighet. Den består i att det kapitalägande fåtalet systematiskt utsuger folkflertalet. Inom systemets ram understöds detta av såväl skatteregler som andra möjligheter för kapitalägarna att avgränsa sin privata förmögenhet från den av dem bedrivna verksamheten. Den typen av brottslighet kan inte accepteras, och den förebyggs effektivt genom införande av en socialistisk samhällsordning. Omfattningen av den ekonomiska brottsligheten — eller den svarta ekonomin som den också kallas — är svår att beräkna, men med utgångspunkt iflera olika bedömningar som gjorts kan man säga att den ligger mellan 5 och 10 20 av bruttonationalprodukten, dvs. mellan 25 och 50 miljarder kronor årligen. Det är alltså ingen obetydlig andel som genom denna verksamhet undanhålls från samhället, från omfördelning och solidariskt bärande av gemensamma kostnader. För att ställa detta i relation till dagens budgetoch finansproblem kan man ange att denna verksamhet har lika stor omfattning som det egentliga budgetunderskottet — därmed inte sagt att budgetunderskottet skulle kunna elimineras, om den svarta ekonomin tvättades vit. Ett annat mått på vilken omfattning den ekonomiska brottsligheten har får man genom att sätta den i relation till statens inkomster genom inkomstbeskattningen. Om det hade varit möjligt — observera att jag säger om; fallet är alltså rent hypotetiskt — att beskatta den svarta sektorn, skulle den ge en skatteinkomst till samhället som motsvarade ungefär hälften av den nuvarande statliga inkomstskatten. Dessutom finns det i redan fastlagda skattemål omkring 10 miljarder kronor i icke inbetalda restskatter. De kommer till sin huvuddel från sådan verksamhet som antingen är svart eller tangerar den svarta ekonomin. Det är alltså ingen liten andel som genom denna verksamhet undanhålls samhället, och genom gällande lagstiftning och brist på verkliga resurser tillåts detta fortgå i, tyvärr, oförminskad takt. Regeringarna under de senaste decennierna har inte gjort speciellt mycket för att sätta stopp för denna verksamhets utveckling. Man har inte ens förmått eller velat genomföra många av de förslag som lagts fram av vpk eller av brottsförebyggande rådet. I stället har de borgerliga justitieoch budgetministrarna visat påtaglig aktivitet för att inte anamma de många förslag som lagts. De har inte velat störa marknaden med ingrepp, vare sig den vita eller den svarta. Den ekonomiska brottsligheten skapar också andra problem. Härigenom kommer nämligen samhällsmoralen att uppluckras, och det är inte speciellt svårt att förstå att många säger sig: Får de stora hajarna hållas, varför skall då inte vi också hålla undan vad vi kan? Det går att dagligen se vad som sker i ”de stora sammanhangen”. Därför framstår ju skattesmitning, konkurser och olika former av spekulation som något nödvändigt och naturligt. Det är utan tvivel så, att detta påverkar de vanliga människorna och deras syn på samhällssolidaritet. Det borgerliga och framför allt moderata talet om att det är skatterna i sig som skapar dessa effekter är inget annat än ett försvar för att man inte vill ta itu med avarterna utan i stället talar om att lösa problemet genom att sänka skatterna. Den senare vägen kommer inte att minska den ekonomiska brottslighetens omfattning. Det visar inte minst erfarenheterna från flera andra länder i väst, där skatterna är väsentligt mindre men brottsligheten väsentligt större. Problemen med ekonomisk och annan brottslighet har alltså inte med skattetryck att göra. Tvärtom pekar många fall på motsatsen. Formerna för ekonomisk brottslighet är bl.a. bedrägeribrott, konkursbrott, gäldenärsbrott, skattebrott och valutabrott. Speciellt skattebrotten är vanligt förekommande, och ekonomisk brottslighet innehåller nästan alltid ett skattebrottsmoment. Detta följer i sin tur av att verksamheten som ligger i botten är laglig och beskattningsbar. Detta gör att frågan också är speciellt angelägen att diskutera i samband med en debatt om samhällets finanser. Som jag tidigare sagt visar sig den ekonomiska brottsligheten i sådana verksamheter som är tillåtna och därigenom utgör grunden för en systematisk kriminalitet av vinningskaraktär. Klassiska exempel är den svarta fastighetsmarknaden, den svarta arbetsmarknaden och skatteflyktstransak tioner mellan bolag i Sverige eller mellan svenska och utländska bolag. Fastighetsmarknaden har i mycket stor utsträckning utvidgats till att bli en stor, ny marknad för svart verksamhet. Den används nämligen i hög grad till att ”tvätta” svarta pengar vita. Typiskt för denna verksamhet är också att den tenderar att omfatta större och större belopp räknat på varje fall.

Beloppens omfattning i denna verksamhet är alltså avsevärt större än summorna när det gäller de traditionella brotten, dvs. stölder, skadegörelser etc. Som exempel kan följande nämnas. Under 1981 anmäldes totalt 4 800 bostadsinbrott till polisen i Stockholm. Det samlade stöldvärdet vid dessa brott kan beräknas till ca 35 milj.kr. Sätt detta belopp i relation till dem i de tidigare relaterade exemplen! Samhället har vidtagit en mängd ekonomiska åtgärder som fått icke avsedda och mycket gynnsamma verkningar för den ekonomiska brottsligheten. Här kan som exempel nämnas ett mer och mer utbrett fusk bland s.k. oseriösa företag med olika statliga stödformer. Inom regionalpolitiken och näringspolitiken har det skapats en rad stödformer för bl.a. direkt stöd till företag som bedriver viss verksamhet eller som har sin verksamhet lokaliserad till vissa delar av landet. Här har åtgärderna, i kombination med otillräcklig kontroll, medfört att allmänna medel vandrat ned i fickorna på företagare som genom olika skenmanövrar uppgett sig fylla kraven för att få bidrag. Det är nödvändigt med en annan inriktning på åtgärderna än den som hittills varit bärande. Vpk har i en motion om åtgärder mot ekonomisk brottslighet, som kommer att sakbehandlas i annat sammanhang, kritiserat den hittillsvarande låga och felaktiga ambitionsnivån. Insatserna måste i större utsträckning och kraftfullare inriktas på förebyggande åtgärder. En prioritering av bekämpandet och uppklarandet av de större brotten är en nödvändighet.

Det är en genomgående erfarenhet att svarta verksamheter nästan alltid visar sig ha finansierats med vita pengar, dvs. i normalfallet vanliga banklån. Dessa pengar har lånats ut på i många fall synnerligen lösa grunder till suspekta bolag och personer. En hårdare banklagstiftning, som ålägger bankerna en mycket noggrann kreditprövning speciellt vid krediter till kritiska branscher som fastighetshandel, entreprenörföretag etc., vore ytterst välkommen. En lämplighetsprövning av de personer/företag som vill köpa hyresoch kontorsfastigheter av samma innebörd som den nuvarande lämplighetsprövningen när det gäller förvärv av jordbruksfastigheter är ett annat exempel. Enkelt uttryckt: Har den aktuella personen det skall få förvalta andras boende? En liknande inriktning på kraven för att få starta näringsverksamhet borde införas, framför allt inom vissa kritiska branscher som bygg-, städoch restaurangbranscherna, handeln med begagnade bilar osv. Även auktorisation borde införas i större utsträckning. Bland lagstiftande åtgärder av mer traditionellt slag vore bl.a. följande av värde: En sammanläggning av skatteoch brottmålsprocesserna i skattebrottssammanhang, detta för att processtiderna skall bli något så när rimliga och inte som nu kunna dras ut upp till tio år. Om detta har nyligen BRÅ lagt fram ett förslag, vilket i en snar framtid bör utmynna i ett regeringsförslag. Bulvanskap bör, generellt sett, kriminaliseras. Bulvanskapet är f.n. tillåtet i för stor utsträckning, med bl.a. den konsekvensen att en mängd andra åtgärder, typ förvärvskontroll, etableringskontroll, näringsförbud, konkurskarantän etc. blir verkningslösa. I korthet kan också följande åtgärder nämnas: En skärpning av lagen mot skatteflykt. Den lag som regeringen genomdrev efter många om och men är inte värd namnet generalklausul mot skatteflykt och har också visat sig vara den tandlösa tiger som avsågs. Etableringskontroll måste införas inom vissa, speciellt utsatta branscher; Skärpta regler för registrering av aktiebolag och dess styrelser för att på ett enkelt sätt kunna nysta upp vilka bolag som olika suspekta figurer återfinns 1. Större resurser för myndigheterna för att avslöja och klara upp ekonomisk brottslighet. En sådan satsning skulle betala sig själv många gånger om och inte, som regeringen hävdar, kosta samhället pengar som inte finns i dessa spartider. Listan skulle kunna göras lång, men jag avstår från det i detta sammanhang. Jag får tillfälle att vidareutveckla våra många förslag på detta område vid senare tillfälle. Från vpk har vi sett det angeläget att i denna finansdebatt ta upp dessa frågor till behandling. En verklig kamp mot den ekonomiska brottsligheten skulle också ge betryggande bidrag till den samhälleliga ekonomin och solidariteten.

Herr talman! Svensk ekonomi brottas framför allt med två stora problem, underskotten i budgeten och bytesbalansen. Regeringens förslag och bedömningar har redan diskuterats under många timmar. Låt mig göra några allmänna reflexioner och sedan ta upp två motioner till diskussion. Folkpartiet slog tidigt fast att det behövs både offensiva insatser och åtstramning, att vi både måste arbeta och spara oss ur den ekonomiska obalans vi nu befinner oss i. Det är också det recept som regeringen anvisar för att vi skall få balans i vår ekonomi. Vi har levt över våra tillgångar, vi har lånat till vår konsumtion. Det kan vi inte hålla på med längre. Oljeprishöjningar och höga produktionskostnader har bidragit till förlust av marknadsandelar samt strukturell omvandling och nedläggningar av företag i alltför snabb takt. Liknande ekonomiska bekymmer i västvärlden hos de länder vi har mest handelsutbyte med bidrar till svårigheterna att få nya marknadsandelar. Sverige är extremt utlandsberoende, samtidigt som vår andel av världshandeln är mycket, mycket liten. Mellan 40 96 och 50 96 av vår industriproduktion säljs på export, och Sveriges andel av världshandeln är mindre än 2 20. Industriinvesteringarna är f. n. låga i vårt land, och arbetslösheten är hög i jämförelse med vad vi är vana vid. Arbetet för att komma till rätta med arbetslösheten är oerhört viktigt från jämställdhetssynpunkt. Det är också därför som regeringen gör ordentliga insatser för att försöka klara arbetslösheten och hålla den på så låg nivå som möjligt. De åtgärder som regeringen har vidtagit — bl.a. devalveringen, överenskommelsen om marginalskattesänkningen, möjligheterna till provanställning, som nu kommer bidrar till att sänka kostnaderna för svensk industri, vilket på sikt kan ge nya marknadsandelar och öka investeringsbenägenheten liksom också behovet att anställa fler människor. Åtstramningen måste drabba både oss som enskilda och den offentliga sektorn. Den kommunala expansionen måste dämpas. Men den offentliga sektorn, den gemensamma sektorn — dit hör omsorgen om de äldre, det är vård av sjuka, det är barnomsorg och det är skola och utbildning och mycket annat — är oerhört betydelsefull, och vi har alla ett ansvar för att den fungerar väl. De åtstramningar och besparingar som görs, den dämpning av ökningstakten som sker — regeringen föreslår maximalt 1 26 ökning 1982/83 — kan vara ett medel att få en effektivare verksamhet, men innebär naturligtvis ibland stora svårigheter, när omprioriteringar och förändringar måste genomföras. Varje åtstramningsbeslut som fattas berör människor, och det är viktigt att besluten träffar så rättvist som möjligt, så att de svagaste skyddas. Många av de förslag som regeringen har lagt fram har en sådan profil. När pensionsindexet förändrades fattades beslut om höjda pensionstillskott den 1 juli 1982 för dem som inte har någon eller har mycket låg ATP. När taxorna i sjukvården höjdes infördes ett högkostnadsskydd för dem som är sjuka ofta och länge. Flerbarnsfamiljer får en höjning av barnbidraget, och när självrisken i sjukförsäkringen genomförs införs också där ett högkostnadsskydd. De besparingar som genomförs är en förutsättning för att vi skall få behålla den välfärd som vi har. Sverige är ett rikt land, men har unnat sig för mycket av det goda. Vi måste lära oss att rätta mun efter matsäcken och inte leva över våra tillgångar. Från olika håll slås fast att vi är på rätt väg, men jag tycker att det är realistiskt att påminna om vårt beroende av utvecklingen i framför allt västvärlden. Indragningen av pengar från kommunsektorn motiveras i finansplanen med att sparandet inom kommuner och landsting under 1983 beräknas uppgå till över 5 miljarder kronor. Att pengarna skall dras in på något sätt är fyra partier överens om. Folkpartiet, centern och moderaterna vill ha en permanent och socialdemokraterna en tillfällig indragning. För Jokkmokks kommun innebär det förslag som nu har lagts fram att den viktigaste inkomstkällan, skatten från juridiska personer, dvs. skatten från framför allt de vattenkraftsanläggningar som finns i kommunen och som förser det svenska folkhushållet med elström till ett konsumtionspris av över 1,5 miljarder kronor per år, nu kommer att minska med 40 96, från nuvarande 80 96 till 40 96. Låt mig göra en jämförelse mellan Danderyd och Jokkmokk, mellan en storstadskommun och en glesbygdskommun. När det gäller kvarstående arbetslösa i åldern 16-64 år hade Danderyd 0,5 96 och Jokkmokk 4,5 96. I fråga om anvisade beredskapsarbeten hade Danderyd 14 personer och Jokkmokk 156. Då det gäller den kommunala utdebiteringen hade Danderyd 25 kr. och Jokkmokk 29:95 kr. Effekten av det nu framlagda förslaget innebär för Danderyds del en höjning av skatteunderlaget med 34 öre per skattekrona. För Jokkmokks del skulle det bli en höjning med 2:05 kr. per skattekrona. Till detta kommer för Jokkmokks del en väntad förlust av 400 arbeten under 1982, när Vattenfall minskar sin verksamhet. Effekten av det framlagda förslaget drabbar Jokkmokk och liknande kommuner hårt. Budgetministern har därför avsatt medel, som skall användas just för sådana kommuner. Hade jag nu haft budgetministern här skulle jag ha ställt en direkt fråga till honom. Jag skulle gärna velat ha honom att säga att Jokkmokk naturligtvis skall få en rättmätig del av dessa medel. Jag förutsätter naturligtvis själv att regeringen vid fördelningen av den extra pott som avsatts kommer att tillgodose Jokkmokks behov. Här finns en regionalpolitisk dimension också. Vi talar om att det är rimligt att varje region skall ta till vara de naturliga resurser den har och använda dessa för sin utveckling. Jokkmokks kommun har vattenkraften som sin naturliga tillgång, en tillgång som i hög grad kommer hela landet till godo. Den tillgången bör i högre grad få komma kommunen och länet till godo. Den här aspekten måste finnas med när nu en arbetsgrupp sätter sig ner och försöker finna ett permanent förslag för en förändring av fördelningen av skattekraft mellan kommuner och stat. Så en kommentar till motion 1008, som väckts av mig och ett antal andra folkpartister och som handlar om att jämställdhet också skall höra till de mål som anges för den ekonomiska politiken. I finansplanen slås fast att det råder enighet om målen för den ekonomiska politiken. Målen sägs innebära låg inflationstakt, god tillväxt, full sysselsättning, rättvis inkomstfördelning och regional balans. De politiska partierna är på samma sätt överens om att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål att arbeta för. Åtminstone brukar man tala om det — utom moderaterna; i varje fall menar deras tidigare partisekreterare att det skulle vara en slända för folkpartiet. Mot bakgrund av den betydelse ekonomiska faktorer har för de handlingsalternativ som väljs inom olika områden i samhället vore det rimligt att också jämställdhet togs med som ett av målen för den ekonomiska politiken. Utskottet anser att det finns ett flertal andra viktiga faktorer som då lika gärna kunde tas med som mål, t.ex. god social, fysisk och kulturell miljö, rättstrygghet, yttrandefrihet. Jag kan inte alls förstå den jämförelsen. Vi motionärer anser att jämställdhet är ett klart ekonomiskt mål som berör mäns och kvinnors möjlighet till arbete och ekonomisk försörjning och social trygghet. Då är det arbetsfördelningen mellan könen som är en nyckelfråga från jämställdhetssynpunkt. Och arbetsfördelningen mellan könen och de resultat denna får i form av tidsinsatser i hem och på arbetsmarknad i form av utbildningsval, yrkesfördelning, arbetslöshet och löner för kvinnor och män — allt detta påverkas ju i hög grad av ekonomiska faktorer. En familjs beslut om hur arbetsinsatserna skall fördelas familjemedlemmarna emellan beror på de ekonomiska konsekvenserna av olika alternativ. Kvinnan väljer oftast deltidsarbete, eftersom det är hon som tjänar minst. Ett företags rekryteringsbeslut beror på de förväntade kostnaderna och intäkterna för olika slags arbetskraft. Hur jämställdheten utvecklas kommer således i hög grad att påverkas av hur de ekonomiska incitamenten för ett mer jämställt liv ser ut på olika områden. Utifrån detta synsätt följer också att alla grenar av den ekonomiska politiken kan vara av betydelse för hur jämställdheten kommer att utvecklas. Den ekonomiska tillväxten och dess inriktning, stabiliseringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, skattepolitiken, socialförsäkringarnas utformning — allt har konsekvenser för jämställdheten. Därav följer också att specifika jämställdhetsåtgärder inte är tillräckliga för att vi skall uppnå jämställdhetsmålet, utan att jämställdhetsaspekten bör beaktas vid utformningen av all ekonomisk politik. Det är det här synsättet som ligger bakom vårt förslag om att jämställdhet skall anges som ett av målen för den ekonomiska politiken. När det gäller arbetsmarknadspolitiken finns jämställdhetsmålet med: arbete för både kvinnor och män och lika möjligheter att få ett jobb. Men arbetsmarknadspolitiken påverkas ju också i hög grad av ekonomiska beslut. De senaste decennierna har inneburit en grundläggande förändring av vårt sätt att leva. Kvinnorna har gått ut på arbetsmarknaden, och de kommer att vilja stanna kvar där. Männen måste ta ett större vårdansvar för barnen, och det obetalda arbetet måste fördelas på ett rimligare sätt. Det är därför viktigt, herr talman, att vi anpassar vår politik till den verklighet vi lever i, och då måste vi ta hänsyn till jämställdhetsmålet i den ekonomiska politiken. Annars blir talet om jämställdhet meningslöst. Herr talman! Vi kommer tillbaka med den här motionen. Vi förstår att det nu inte är mycket att göra, mot ett enigt utskott.

Herr talman! Samhället och samhällsekonomin utgör en helhet som kräver att alla delar fungerar och samverkar. En utbyggnad och förnyelse av industrin förutsätter en väl fungerande och effektiv offentlig sektor, samtidigt som den offentliga sektorn är beroende av en konkurrenskraftig industri. Det ömsesidiga och växande beroendet mellan den offentliga sektorn och industrin är en realitet. Tyvärr har detta inte kunnat avläsas i den ekonomiska politik som de olika borgerliga regeringarna bedrivit. I stället för att nyttja den offentliga sektorn som en resurs och en tillgång i arbetet för att återupprätta ekonomin, har man hängett sig åt angrepp mot de offentliga utgifterna och verksamheterna. För de borgerliga och Svenska arbetsgivareföreningen har den offentliga sektorn fått utgöra skottavla. Angreppen tycks öka i takt med graden av misslyckande i den ekonomiska politiken. Ju sämre statsfinanserna blir, desto hårdare är angreppen mot den offentliga sektorn. Jag skulle vilja ta upp en central konsekvens av den förda ekonomiska politiken. Det handlar om sysselsättningen, som så många talare har pratat om tidigare i dag. Dels kan misslyckandena avläsas där, dels finns där en alarmerande utveckling, som vi måste uppmärksamma. Herr talman! I dag har vi en öppen arbetslöshet som omfattar drygt 150 000 personer. Det är närmare 4 96 av arbetskraften. Det är mycket för svenska förhållanden. Det är för de arbetslösa helt ointressant att hänvisa till att det finns länder som har det ännu värre. Huvuduppgiften för oss — och där är regeringen ytterst ansvarig — är att på alla sätt bekämpa arbetslöshet och undersysselsättning. Under 1970-talet ökade sysselsättningen inom den offentliga sektorn med ca 50 000 personer per år. 1980 var ökningen 40 000. I takt med att den borgerliga åtstramningspolitiken började få effekter ute i kommuner och landsting påverkades sysselsättningen kraftigt. 1981 ökade sysselsättningen med enbart 20 000 personer. Prognosen för 1982 är enbart ca 10 000 nya arbetstillfällen. Under större delen av 1970-talet minskade sysselsättningen inom industrin. Förra året försvann drygt 40 000 industrijobb. Ett lika nedslående resultat beräknas för detta år. Även om det sker en mycket kraftig förbättring för industrin kan vi knappast räkna med att efterfrågan på arbetskraft ökar i större omfattning. Den fråga som då reser sig är: Var kommer jobben att finnas för de arbetslösa, för dem som står utanför arbetsmarknaden, för dem som skall in på arbetsmarknaden? Det lär knappast bli industrin som frågar efter dem. Under 1970-talet kunde den offentliga sektorn bereda jobb åt de nya på arbetsmarknaden: kvinnor och ungdomar, de äldre och några arbetshandikappade. Men hur ter sig möjligheterna under 1980-talet? Antalet personer som ställer krav på jobb beräknas öka med ca 200 000 fram till 1985. Samtidigt beräknas antalet nya arbetstillfällen öka med endast 50 000-70 000. Det är främst inom kommuner och landsting som dessa jobb skapas. Inom handeln lär det knappast bli så många nya jobb vid en fortsatt åtstramning av den privata konsumtionen och införandet av ny teknik. En liten ökning kan ske för privata tjänster. När det gäller byggnadsverksamhet, samfärdsel, jordbruk m.m. sker säkert en minskning. Om den ekonomiska åtstramningspolitiken får fortsätta, står vi inför en alarmerande situation inom en femårsperiod. Vi står inför en situation med 250 000-300 000 öppet arbetslösa. Det motsvarar 6-7 26 av arbetskraften. Till detta kommer de som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Vi behöver således runt 500 000 nya jobb de närmaste fem åren, men det ser ut som om det bara kommer att skapas ungefär 70 000. Denna situation, herr talman, får aldrig bli verklighet. Det är illa nog att fördelningspolitiken i väsentliga stycken riskerar att kastas på soptippen. Får nuvarande utveckling fortsätta lär den få följe av den fulla sysselsättningens politik. Åtstramningspolitiken har redan gett kraftiga utslag när det gäller situationen i landets kommuner och landsting. Bortsett från att vård, omsorg och service börjar naggas i kanten, påverkas sysselsättningen allt påtagligare. Ett utslag av detta är bl.a. den ökande arbetslösheten bland kommunalarbetarna. I februari 1980 fanns det drygt 11 000 arbetslösa kommunalarbetare. I dag är siffran närmare 20 000. Det är, herr talman, närmast en fördubbling på två år. Det värsta av allt är att av de arbetslösa är nio av tio kvinnor. Vad som håller på att hända är att vi kvinnor, som under 1970-talet kom in på arbetsmarknaden, nu håller på att kastas tillbaka till hemmets oavlönade arbete. Av de arbetslösa kommunalarbetarna är var fjärde ungdom under 25 år. De yrkesgrupper som är hårdast drabbade är sjukvårdsbiträden, städerskor, barnskötare, köksbiträden, hemsamariter och dagbarnvårdare. Denna arbetslöshet är konsekvensen av den s.k. sparpolitik som regeringen påtvingat kommunerna. Regeringens krav på högst 1 96 i tillväxt för den kommunala verksamheten innebär att utbyggnaden av verksamheter och nya investeringar minskar mycket kraftigt. Det innebär i sin tur att det inte blir många nya jobb framöver. Samtidigt kräver nu regeringen att 3,5 miljarder skall dras in för den kommunala sektorn. Det innebär att kommuner och landsting tvingas ge sig på den befintliga personalen. Med den omfattning av nedskärningarna som regeringen kräver kommer det inte att räcka med att minska sysselsättningsgraden, dra in vikariat osv. Fast anställd personal hotas framöver av avsked. En växande grupp bland kommunalarbetarnas arbetslösa är de studerande och de nyutexaminerade. En ung tjej som arbetar ett tag och sedan börjar studera för att få en yrkesutbildning har knappast någon ljus framtid att vänta. Detsamma gäller för de nyutexaminerade. De står sig ganska slätt i konkurrensen med dem som redan har ett jobb och är rädda för att mista det. I dag går drygt 2 600 studerande och nyutexaminerade och stämplar hos Kommunals A-kassa. De kommer att bli än fler, samtidigt som chanserna att få ett jobb snabbt minskar. Jag skulle vilja veta vad ansvariga statsråd i regeringen har för råd att ge de unga som satsat på en yrkesutbildning inom det kommunala området. Skall de lägga av eller skall de tålmodigt ställa sig i arbetslöshetskön och vänta på bättre tider? Eller skall de kanske skola om sig? Till vad? Herr talman! Jag tycker att det är en skandal att ha tusentals sjukvårdskunniga arbetslösa, när det finns så stora behov av vård och omsorg för sjuka och äldre. Det är skandal att ha tusentals arbetslösa inom barnomsorgen, när det finns så många som behöver och vill ha barnomsorg. Den politik regeringen har bedrivit och halsstarrigt fortsätter att bedriva håller på att kväva de ungas tro på samhället. Deras förhoppningar om framtiden grusas. Vi riskerar att få en ungdomsgeneration som går direkt från utbildning till arbetslöshet. Dessa ungdomars första kontakt med arbetslivet blir inte en arbetsplats utan en arbetsförmedling. Vad kostar det egentligen att ta ifrån ungdomen framtidstron? På vilket sätt förbättras vår industris konkurrensförmåga genom att vi fostrar ungdomen till arbetslöshet? Blir Volvos export framgångsrikare, om vi låter sjukvårdsbiträden och hemsamariter gå och stämpla i stället för att göra en produktiv insats för sjuka, gamla och handikappade? Skall tiotusentals arbetslösa inom den offentliga sektorn betala för regeringens ekonomiska misslyckanden? Det finns inte någonstans i västvärlden exempel på att nedskärningar inom den offentliga sektorn har lett till ekonomisk tillväxt och förbättrad konkurrenskraft för industrin. I land efter land, där man har sökt lösa ekonomiska problem genom nedskärningar inom offentliga verksamheter, har resultaten blivit avskräckande. Arbetslösheten har ökat, och fördelningspolitiken har blivit alltmer orättfärdig. De sociala spänningarna har ökat. Friska ställs mot sjuka. De som har arbete ställs mot dem som är utan. Är det detta vi skall låta våra ungdomar präglas av? Till sist, herr talman: Folkpartiledaren, Ola Ullsten, påpekade i ett tal vid landsmötet att den svenska krisen är en kris i världens rikaste land. Det må så vara, men vad är det för tröst för de arbetslösa? Var den deklarationen kanske en antydan om att vi skall godta än fler arbetslösa, ytterligare nedrustning inom den offentliga sektorn. Vi har ju onekligen en del välfärd att ta av innan vi börjar sjunka ned bland de ”fattigare” industriländerna. Nej, kursen för den ekonomiska politiken måste läggas om. Snabbt och ordentligt. Vi har haft nog med ett halvt årtiondes tillämpning av de s.k. icke-socialistiska alternativen. Den samlade borgerligheten och Svenska arbetsgivareföreningen må säga vad de vill, men det är resultaten som räknas. Och resultaten avskräcker från fortsatta experiment. Herr talman! Ekonomisk återuppbyggnad kan aldrig hämta sin näring från en växande arbetslöshetsarmé.

Herr talman! Enligt vår mening är det följande tre huvuduppgifter som den ekonomiska politiken har: Att nedbringa arbetslösheten, att försvara folkflertalets levnadsstandard och värna om de sociala rättigheterna. Dessa krav är inte betingade bara av sociala skäl och rättviseskäl. Att uppfylla dem är den enda vägen att mildra krisens verkningar och att inleda en marsch ut ur den djupnande krisen. Landets ekonomiska problem kan ju inte lösas genom att vi inte använder de resurser som ändå finns. Det är ett enormt slöseri att allt fler människor ställs utan arbete. Den dåliga ekonomin innebär även ett dråpslag mot alla dessa människor som inte får ett arbete, mot de ungdomar som inte får en chans att komma in på arbetsmarknaden utan blir offer i utslagningen. Den är ett dråpslag mot alla de kvinnor som åter får uppleva sin roll som reservarmé. Det är ett enormt slöseri att ekonomiska resurser, i stället för att användas i samhällsnyttiga investeringar, används för spekulation och snabba finansiella klipp. Den fördelningspolitik som förs bidrar också till att krisen djupnar och att krisens bördor alltmer lastas över på de sämst ställda i samhället. Till myterna i den ekonomiska debatten hör att ”även om arbetslösheten är hög, så är sysselsättningen större än någonsin tidigare”. Att detta verkligen är en myt bekräftas nu också av självaste ekonomidepartementet, om förhandsuppgifterna talar sanning. I det aktuella dokumentet redovisas att antalet sysselsatta i det privata näringslivet sedan 1965 har rasat med 23 Zo eller med 820 000 personer, räknat i manår. När man ställer sådana siffror i relation till att vinsterna, bortsett från inflationen, sedan 1976 har ökat med 50 90, då är det dags att avliva även den myten att investeringarna ökar när vinsterna stiger. Nu har ju, under samma tidsperiod, industrins investeringar minskat med 35 90. Vad landet behöver är produktiva investeringar, men vad som skett är en ökad spekulation, det finansiella kapitalet har ökat. Det är en för samhället och folkflertalet destruktiv ekonomisk politik som förts. Den är inte aktiverande för sysselsättning och tillväxt och kan således inte vara en väg ut ur problemen. Regeringen påstår sig vilja såväl arbeta som spara sig ur krisen. Men dess åtstramningspolitik hämmar det samhälleliga arbetet, den minskar antalet arbetstillfällen, den minskar efterfrågan och därmed produktionen. Vårt alternativ till den förda politiken utgörs av de förslag till åtgärder som vi utvecklat i våra motioner under den allmänna motionstiden och i anslutning till budgetpropositionen. För en bättre balans i samhällsekonomin, för ökade produktiva investeringar och för bevarade, återställda eller i vissa fall förbättrade sociala rättigheter och villkor är det nödvändigt att föra en mer expansiv ekonomisk politik. Den ökning — utöver regeringens budgetförslag — av den offentliga sektorns underskott som vi förordar uppkommer inte till följd av en enbart efterfrågeeller konsumtionshöjande politik. Vi förordar aktiva och allvarliga satsningar på att minska arbetslösheten genom upprättande och genomförande av omfattande arbetsskapande program och åtgärder. Detta är satsningar som inom en snar framtid kommer att öka den ekonomiska aktiviteten, höja sysselsättning och kapacitetsutnyttjande och därmed skapa förutsättningar för att underskottet icke skall bli betungande för samhällsekonomin. Aktiva insatser för att skapa arbete är en långt säkrare metod än att överlåta detta till storfinansens spekulation. Herr talman! Innan jag berör de motioner från vårt parti som är fogade till det nu aktuella betänkandet, vill jag helt kort säga några ord om industripolitik och näringspolitik i stort. Den industripolitik som bär dagens märke räcker inte för att bemästra de rådande problemen — den politiken saknar mål och överlåter formandet av utvecklingen åt en privat storindustri, som är lika målfattig. En modern industripolitik kräver långsiktighet och förutseende. Den kräver uppgivande av illusionen att man ständigt kan ha ”valfrihet”, ständigt flyta mellan verksamheter i stället för att medvetet främja bestämda linjer i utvecklingen. Den kräver framför allt att man upphör med att överlämna ledningen över investeringarna till en storfinans som själv är fånge i ett systems anonyma lagar och tendenser. Vi menar att det krävs ett stort statligt industrialiseringsprogram, kombinerat med strukturella reformer, vilka inrangerar ledande avsnitt av den privata storindustrin i samhälleligt ägande. Här kan ett löntagarfondssystem spela en värdefull roll som komplement — förutsatt att det är demokratiskt uppbyggt och inte knyts upp till det privata storindustrikapitalet genom politiska kompromisser med detta. I ett sådant löntagarfondssystem är det framför allt två principiella frågor som vi anser är viktiga: för det första att medel till fonderna inte tas från de anställdas löner, för det andra att fonderna ger makt och befogenheter till de anställda. Vårt förslag om samhällsfonder och lokala fackliga investeringsfonder uppfyller dessa krav. Vår skogsindustri dras med väldiga problem, ja, här kan man inte ens ta till vara de förutsättningar som i dag finns. En icke fungerande virkesförsörjning är ett stort problem, men även uteblivna satsningar på vidareförädling och produktutveckling har medverkat till den rådande situationen. Nu tillåts enheter inom skogsindustrin att slås ut, vilket kommer att medföra minskade marknadsandelar vid en eventuell konjunkturuppgång. Vår andra basnäring, malmtillgångarna och därtill hörande förädling, har också problem. Sett ur ett globalt perspektiv är det ytterst betänkligt att avvecklingen av gruvor, stålverk och yrkeskunnande tillåts fortsätta i vårt land. Visserligen står det att läsa i gårdagens tidningar att Bolidenbolaget skall öppna en ny gruva — men den gruvan skall öppnas i USA. I ett läge där stora delar av den tredje världens folk frigör sig från förtryck och utsugning, ökar deras behov av stål och råvaror för utveckling av resp. länder. Detta betyder att de svenska malmtillgångarna och den svenska stålindustrin kommer att behövas för att kunna bidra med sin andel av världens stålproduktion. Inte heller här utvecklas befintliga möjligheter till ny produktion. Vårt land importerar hela vårt behov av nickel, trots att det i Västerbotten finns fyndigheter av denna metall. En inhemsk produktion av denna viktiga metall skulle ju förbättra vår handelsbalans, betyda nya arbetstillfällen och oberoende av andra länder. Tekoindustrin fortsätter sin kräftgång. Den textila produktionen är nu nere på sådana nivåer att branschens framtida existens är i fara. Detta är resultatet av en tekopolitik som förts under mer än två decennier. Denna politik har varit helt utan varje tänkande att det skulle finnas alternativ. Den har passivt accepterat den fortlöpande nedskärningen och utarmningen av tekoindustrin. Från 1960 till 1980 har antalet anställda inom tekoindustrin minskat med 100 000 personer. Utan en klar, alternativ tekopolitik kommer tekoindustrin att gå mot slutligt sönderfall. Det är därför nödvändigt att dra upp riktlinjer för en sådan långsiktig politik. Herr talman! De ekonomiska problemen hänger intimt samman med den höga arbetslösheten. Helt nyligen gjorda undersökningar visar att arbetslösheten kostar ca 1 miljard kronor per månad. Det är väl inte någon historisk upptäckt — det är ju vetskapen om att arbetslöshet kostar pengar och att den förvärrar de ekonomiska problemen som har föranlett oss att framföra våra förslag om arbetsskapande åtgärder. I finansutskottets betänkande behandlas vår motion 1567 med bl.a. ett yrkande om ett program för att skapa 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten under en period av högst tre år. Dessa arbeten kommer då främst att ligga inom den offentliga sektorn, men vi kommer att öka beställningar och sysselsättning i befintlig industri även inom den ”privata” sektorn. Programmet bör bl.a. innefatta åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Gjorda beräkningar visar att byggandet av 10000 lägenheter skapar ca 18 000 arbetstillfällen. Programmet bör innefatta en kraftigare utbyggnad av barnomsorgen än vad regeringen förespråkar. Vi anser att en produktion av ca 30 000 fler dagoch fritidshemsplatser bör ha påbörjats till våren 1983. Det bör också innefatta ökade satsningar på kollektiv trafik, inhemska och förnybara energikällor och en utbyggd samhällsservice. Det här förslaget avstyrks av utskottet. Skälet sägs vara att man måste iaktta stor försiktighet med den offentliga sektorns utbyggnad. Här faller utskottet in i den snäva syn som tyvärr är så vanlig. Problemet sägs främst vara att vidta åtgärder för att hindra en alltför snabb expansion. Erfarenheterna från vinterns situation för SJ borde inte tala för åtgärder mot en ökad satsning på kollektivtrafiken. Det kan väl inte heller behövas åtgärder för att hindra en ökad satsning på inhemska och förnybara energikällor, men det är ju något av detta som utskottet skriver. Bostadsbyggandet ligger på bottennivå, och från många håll vitsordas det nödvändigaiatt öka byggandet. Ett ökat byggande skulle ju också betyda många nya arbetstillfällen inom hela tillverkningsindustrin. Regeringens politik — att man genom nedskärningar och nedrustning skall ta sig ur krisen — har för länge sedan gjort bankrutt, den slutsatsen drar allt fler. Visserligen säger regeringen att vi också måste arbeta oss ur krisen. Men det kan väl inte vara allvarligt menat, eftersom allt fler människor ställs arbetslösa, eftersom allt fler hindras från att göra en samhällelig insats. Vi hävdar att vägen ut ur de ekonomiska problemen kräver andra åtgärder. De åtgärderna har vi föreslagit i våra motioner. En sådan åtgärd är ett program för 100 000 nya arbetstillfällen.

Herr talman! I går presenterades av ekonomidepartementet den uppföljning av 1980 års långtidsutredning som redan varit föremål för åtskillig debatt i kammaren i dag. Jag skall uppehålla mig vid någon aspekt i det digra betänkandet. Utredningens avsikt är att med tre alternativa utvecklingsvägar illustrera några av de mera centrala avvägningsproblemen i den ekonomiska politiken fram mot mitten av 1980-talet, och att göra det mot bakgrund av 1970-talets och i all synnerhet de allra senaste årens erfarenheter. I sedvanlig ordning presenterar utredningen ett gott alternativ, i sedvanlig ordning kallat nr 1, och i sedvanlig ordning försett med åtskilliga reservationer och förutsättningar. De problem som är förknippade med denna goda utveckling mot minskad obalans under bibehållen god sysselsättning är mycket betydande, och på några avgörande punkter tycker jag inte att utredningen lever upp till de krav på klarhet i analys och rekommendationer som det finns anledning att ställa. Ett av de områden där misslyckandet i jämförelse med LU 80 varit som tydligast under de senaste åren är den offentliga utgiftsoch underskottsutvecklingen. Den dåvarande trepartiregeringen hoppades kunna hålla ökningen av de offentliga utgifterna inom 1 2 per år, vilket skulle möjliggöra att den offentliga utgiftsandelen av BNP 1985 blev 60 26 och att budgetunderskottet skulle kunna reduceras väsentligt. Nu blev det inte så. Utgiftsandelen ökade, budgetunderskottet ökade och utgiftsutvecklingen blev närmare tre gånger så hög som man räknat med, väsentligt beroende på kommunerna. Långtidsutredarna konstaterar nu att frågan om den offentliga utgiftsökningstakten utgör ”ett av de mest centrala avvägningsproblemen” i den ekonomiska politiken under de närmaste åren. Det är därför inte utan en viss förvåning man konstaterar att utredarna på denna centrala och avgörande punkt undvikit att ta ställning och i stället nöjt sig med att krypa bakom en s.k. referenskalkyl. Denna skygghet inför ett besvärligt problem ter sig icke mindre förvånande om man noterar med vilken säkerhet utredarna anser sig kunna uttala rekommendationer på områden som ter sig långt mer svåråtkomliga för regering och riksdag än just detta. I själva verket finns här en betydande svaghet i hela den konstruktion som utredningens idealalternativ utgör. Man skisserar en referenskalkyl som innebär en utgiftutveckling nästan två och en halv gånger högre än den man rekommenderade 1980 och tvingas då acceptera en utveckling i form av bl.a. budgetunderskott som ”balanserar på randen av vad som är möjligt” med hänsyn till andra faktorer. Skulle den offentliga utgiftsutvecklingen fr.o.m. innevarande år kunna begränsas till den procentenhet som avgavs 1980 skulle vi kring 1985 få minskade utgifter i förhållande till utredningens kalkyler med ca 25 miljarder kronor. Detta 25-miljarderkronorsgap kanske är den avgörande komponent som skulle göra det möjligt att få någon trovärdighet i de kalkyler för alternativ 1 som utredningen presenterar. Med en sådan utgiftsutveckling torde behovet av att finansiera skatteomläggningen med de betydande arbetsgivaravgiftshöjningar som regeringen snart kommer att föreslå det första steget i att helt bortfalla. Därmed ökar sannolikt också möjligheterna att få till stånd den måttliga ökning av lönekostnaderna i näringslivet som utgör själva grundförutsättningen för att vi skall kunna klara oss i konkurrensen mot omvärlden. Men det förblir dess värre höggradigt osannolikt att det skulle vara möjligt att åstadkomma den neddragning av inflationen till 5-6 6 per år genom en successiv revalveringspolitik som utgör en avgörande del i utredningens alternativ 1. Det skall emellertid sägas att utredningen inte heller ger intryck av någon starkare övertygelse hos författarna om att detta skulle vara möjligt. Kalkylerna kan ”rent mekaniskt” gå ihop, skriver man, och antyder därmed att man är medveten om att varken ekonomi eller politik kan behandlas med samma lätthet som mekanik. Det som måste till, menar utredningen, är först rejält låga löneavtal, sedan en betydande vinstuppgång i näringslivet, sedan en avgörande strukturell förbättring av bytesbalansen och därefter en avgörande förbättring av statens finansiella position. Först därefter — och man får inte intrycket av att detta, så som angavs i finansplanen, skall kunna inträffa hösten 1982 - kommer förutsättningarna för en revalveringspolitik att föreligga. Måhända hade det varit enklare att konstatera att förutsättningarna för en sådan politik icke kommer att vara för handen under den tid vi i dag har realistiska möjligheter att överblicka. Jag tror inte att revalveringspolitiken är möjlig under 1980-talets första hälft, och en fördjupad till skillnad från en ytlig läsning av LU 82 ger också mycket starkt stöd för den tesen. Men detta får självfallet inte innebära att vi kastar inflationsbekämpningen isjön. Det måste innebära en mer realistisk ansats och ett tydligare försök att med en fast politik angripa inflationens inhemska orsaker. Och här, herr talman, kommer jag tillbaks där jag började, nämligen till de offentliga utgiftsökningarna, och deras roll under de kommande åren. I sitt huvudanförande tidigare i dag fäste budgetministern stor vikt vid det trendbrott i de offentliga utgifterna som, enligt honom, har åstadkommits. Nu, menade han, har vi kommit ned mycket nära 1 20 ökning av de totala offentliga utgifterna. Jag hoppas innerligt att budgetministern har rätt, även om min trosvisshet måhända är mindre än hans. Den kommunala utgiftsexpansionen är fortfarande hög, och vi vet av erfarenhet att man bör uttala sig med den allra största försiktighet om utgiftsutvecklingen innan budgetåret ens börjat. Men tror budgetministern på vad han säger, öppnar sig en väg mot en utveckling av de offentliga utgifterna avsevärt under vad som anges i långtidsutredningens referenskalkyl. Därmed skapas förutsättningar att genom att avstå från de då helt onödiga arbetsgivaravgiftshöjningarna ge löntagarna möjlighet till ett mera realistiskt avtal under dessa år samtidigt som näringslivets konkurrensförmåga kan förbättras och samtidigt som vi kan pressa ned de stora underskotten i statsbudgeten.

Herr talman! För en stund sedan riktade Hadar Cars från denna talarstol med hjälp av en något suddig bild, som jag sedermera har fått förklarad för mig, vissa angrepp mot oss moderater som bör bemötas. Det går dessutom ganska lätt att göra det. Hadar Cars indignation gällde vissa uttalanden från vår sida om den statsfinansiella utvecklingen under folkpartiregeringens år hösten 1978 och våren 1979. Vi har hävdat att den ekonomiska politiken dessa år blev alltför expansiv, att den hade blivit mindre expansiv om man hade följt den moderata politiken och att denna överexpansion av ekonomin — tillsammans med bl.a. den andra oljeprischocken — kraftigt bidrog till att försämra de ekonomiska förutsättningarna för den andra trepartiregeringen. Allt detta står vi fast vid. Politiken var för expansiv, och det tror jag säkert att även folkpartianknutna ekonomer i dag är beredda att medge. Eftertanke skadar som bekant aldrig — ibland är den t.o.m. klädsam. Hadar Cars sifferexercis om det moderata budgetalternativet kan enklast och skonsammast sammanfattas med att den är felaktig. I den stora moderata partimotionen med anledning av kompletteringspropositionen våren 1979 varnade vi uttryckligen och bestämt för utgiftsoch underskottsutvecklingen. Vi hade då kunnat konstatera hur utgiftsprognosen under de få månader som gått sedan budgetpropositionen lades fram hade justerats upp med inte mindre än 6 miljarder kronor. Vi befarade då att budgetunderskottet skulle komma att uppgå till ca 50 miljarder kronor — dvs. en ökning med ca 12 miljarder kronor från förutvarande budgetår. I dag vet vi alla att vi fick rätt. Det blev på det sätt som vi moderater befarade i maj 1979. Då som nu reserverade sig de moderata representanterna i finansutskottet mot den uppläggning av budgetpolitiken som folkpartiregeringen hade föreslagit. Den reservationen rekommenderar jag Hadar Cars och andra å det varmaste till läsning. Och i konkreta förslag följdes detta upp. Hadar Cars läste upp en lång lista på moderata sparkrav, sammanlagt ca 2 miljarder kronor, ca 1 miljard kronor under de 3 miljarder som våra förslag faktiskt omfattade. Hela hans attack på oss hänger på en fullständigt fiktiv ökning av försvarskostnaderna som han anser att vi har påyrkat. Men detta är faktiskt inte sant. I det betänkande från försvarsutskottet, 1978/79:23, som Hadar Cars åberopar som stöd för sin egenartade siffra återfinns faktiskt ingen moderat reservation med ens en antydan till krav på en utgiftsökning med de belopp som krävs för att Hadar Cars kalkyl skall stämma. Så var det således med den saken. Vi varnade, och vi fick rätt. Vi föreslog sparåtgärder, och vi fick dem avvisade. Parallellen med dagens situation är ganska tydlig. Men — och jag vill gärna tillfoga det — jag lägger inte hela skulden för den urspårning av delar av den ekonomiska politiken som skedde 1979 på det lilla folkpartiet och dess extremt smala regering. Folkpartisterna gjorde fel, men felen blev ännu större i denna kammare, då man på det sätt som alltid följer av minoritetsparlamentarism tvingades till eftergifter, kompromisser och inte minst en popularitetssökande politik. Skall några slutsatser från 1978/79 dras, så är det främst den eviga sanningen om minoritetsregeringars bristande förmåga att föra en konsekvent och fast ekonomisk politik.

Herr talman! Det material som jag baserade mina uppgifter på har jag inhämtat i samarbete med riksdagens upplysningstjänst. Jag vill citera litet ur samma utskottsbetänkande som Carl Bildt åberopade.

Man föreslår också att utskottets anförande bl.a. skall lyda: med 242,3 milj.kr. skall ske inom utgiftsramen för det militära försvaret och förutsätter att regeringen låser samma belopp under anslaget Flygvapenförband: Materielanskaffning.” Detta är bakgrunden till de belopp som jag angav i den tidigare visade tablån. Jag vill även erinra om att den marginalskattesänkning som regeringen föreslog och som fick moderaternas stöd hade kostat 2 750 milj.kr. Enligt den moderata budgetpolitiken skulle detta belopp inte behöva finansieras genom ökade intäkter till staten. Nettoresultatet hade där blivit ett fortsatt ökat budgetunderskott med detta belopp. När det gäller den totala synen på den finanspolitik som fördes vill jag gärna tillägga att jag delar Carl Bildts uppfattning att den i vissa avseenden kunde ha varit annorlunda och att erfarenheterna har visat att så borde ha varit fallet. Jag vill avsluta med att säga att förutsättningarna för en starkare budget på intet sätt ökades genom moderata samlingspartiets agerande i riksdagen under det år då Gösta Bohman inte hade ansvaret för ekonomidepartementet.

Herr talman! Att läsa ur gamla riksdagstryck mitt i natten kan kanske framstå såsom mindre relevant. Men med tanke på att Hadar Cars byggde upp ett så stortartat angrepp på den moderata ekonomiska politiken under en följd av år just på några gamla utskottsbetänkanden kan hans förfarande vara värt att fullfölja. Våren 1979 — och Hadar Cars läste detta innantill — förordade vi faktiskt en fortsättning av utvecklingsarbetet på det dåvarande flygplanet B3LA. Detta innebar att pengar togs från ett annat anslag inom flygvapnet, nämligen anslaget Flygvapenförband: Materielanskaffning, och fördes över till anslaget Flygvapenförband: Forskning och utveckling. En omfördelning skedde av 242,3 milj.kr. samt en ändring av beställningsbemyndigandet. Men ett beställningsbemyndigande om framtida saker är inte detsamma som anslag, och det rymdes väl inom de ramar som då var aktuella. Försvarsbeslutet var vi eniga om. Det skedde ingen som helst utgiftsexpansion på den punkten från moderat sida. Detta är väsentligt att konstatera. Tar vi bort det här ur den tabell som Hadar Cars visade för någon timme sedan, får vi faktiskt fram det resultat som är det riktiga, nämligen att moderata samlingspartiet våren 1979 lade fram konkreta förslag före valåret om en väsentlig förstärkning av statens finanser och om en uppstramning av den ekonomiska politiken. Det tycker jag var hedervärt då. Jag tycker att det också förtjänar ett hedervärt omnämnande så här i efterhand.

Herr talman! I mitt första inlägg, det som Carl Bildt har tagit till utgångspunkt, riktade jag inget angrepp mot moderaternas uppläggning av sin politik. Jag bara konstaterade att ett fullföljande av den under året 1978/79 inte hade lett till någon förstärkning av budgeten utan snarast till en försvagning, och det kvarstår. Sedan kan jag förstå att Carl Bildt blir irriterad över att jag, som han säger, läser upp gamla riksdagstryck mitt i natten. Dess värre är det så att den motion som jag baserade mitt resonemang på och den reservation från moderaterna som Carl Bildt nyss inte ville kännas vid återfinns i det gamla riksdagstrycket, och jag ville fästa riksdagens och även Carl Bildts uppmärksamhet på det.
Herr talman! Det framgår faktiskt, Hadar Cars, av reservation nr 9 i betänkandet att det inte var fråga om någon ökning av försvarsramarna. Det var fråga om en omläggning av 242 miljoner — jag upprepar detta — från anslaget Flygvapenförband: Materielanskaffning till anslaget Flygvapenförband: Forskning och utveckling. Därmed bortfaller allt detta i Hadar Cars kalkyler, och därmed framkommer en betydande förstärkning av finanspolitiken i det moderata budgetalternativet våren 1979.

Herr talman! Förutsättningarna för kommunernas ekonomiska planering har sedan de borgerliga partierna övertog regeringsmakten förändrats drastiskt. Tillväxten i samhällsekonomin har stannat upp. Möjligheterna till ytterligare höjning av kommunalskatterna är begränsade. Staten går målmedvetet in för att skära ner statsbidrag till kommunerna. En långsiktig statlig politik gentemot kommunerna saknas. Den förda borgerliga politiken har naturligtvis drabbat kommunerna olika hårt. Det finns kommuner som till följd av införandet av det nya skatteutjämningssystemet har klarat sig relativt hyggligt. Det finns å andra sidan kommuner som drabbats oerhört hårt av den borgerliga politiken. Malmö är en sådan kommun. Under åren 1981-1982 har Malmö, till följd av minskade och slopade statsbidrag, ändrad beräkning av skatteunderlaget, förlorat intäkter motsvarande 2:62 kr. i utdebitering. Malmö är därmed en av de kommuner som drabbats hårdast av den borgerliga politiken. De minskade statsbidragen har naturligtvis fått allvarliga konsekvenser för den kommunala ekonomin och möjligheterna att hävda en hygglig kommunal service, för möjligheterna att klara omsorgen om de äldre och barnen. Den borgerliga politiken innebär nämligen nu att även s.k. prioriterade områden — alltså äldreomsorgen och barnomsorgen — drabbas av nedskärningar. Herr talman! I Malmö känner vi inte igen oss i den bild av den kommunala sektorn som de borgerliga partierna målar upp, en bild av ohämmad kommunal expansion som hotar samhällsekonomin. I Malmö är det inte fråga om en tillväxttakt på 2-3 96. I fjol var tillväxten trots en kraftig kommunalskattehöjning endast 0,5 26. Nu, med ytterligare nedskärningar av statsbidrag till barnomsorg och minskning av skatteunderlaget, blir det snarast fråga om en volymminskning. I Malmö får man inrikta sig på uppehållande försvar för solidariteten och omsorgen i hopp om en socialdemokratisk regering i höst. Den borgerliga kompromissen om indragning av skatteunderlag för i första hand företag och andra juridiska personer kommer att slå oerhört hårt mot Malmö. Förslaget innebär att Malmö går miste om 104 milj.kr., vilket motsvarar 1:25 kr. i kommunalskatt. De sammantagna effekterna av dessa åtgärder och tidigare beslut om indragna bidrag innebär således för Malmös vidkommande ett intäktsbortfall som motsvarar 4 kr. i utdebitering. Kompromissen mellan de borgerliga partierna innebär att Malmö drabbas avsevärt hårdare än vad t.o.m. moderaterna föreslagit tidigare. Som jämförelse kan nämnas att trepartiuppgörelsen däremot innebär en kraftig lättnad för de starka moderatfästena och höginkomstkommunerna Danderyd och Lidingö, jämfört med det ursprungliga regeringsförslaget. Detta är en orättfärdig fördelningspolitik. Det är en kapitulation för högerkrafterna. Herr talman! Den borgerliga kompromissen om den kommunala ekonomin leder till kommunalskattehöjningar eller försämrad kommunal service. Den borgerliga politiken hotar sysselsättningen och de kommunalanställdas jobb. Förslaget att minska kommunernas skatteunderlag från företag och andra juridiska personer är även ur andra synpunkter anmärkningsvärt. Åtgärden drabbar storstäderna och vissa andra industriorter hårt. Det kan inte stå i överensstämmelse med målsättningen att få till stånd en sådan utbyggnad av industrin att man försämrar kommunernas ekonomiska möjligheter att skapa goda förutsättningar för industrietableringar. Kommuner som Malmö, som satsat betydande ekonomiska resurser för att ge företagen goda utvecklingsmöjligheter —i form av mark, industrilokaler och mycket annat —, får med det borgerliga förslaget inte längre någon kompensation för detta genom skatteintäkter från företagen. Herr talman! Låt mig avslutningsvis beröra motion 1169, i vilken några socialdemokrater från Malmö ställer krav på en översyn av skatteutjämningssystemet. Bakgrunden till kravet är en utredning som utförts av Malmö och Göteborgs kommuner och som pekar på de ekonomiska problem som storstäderna och de kommuner som ligger utanför skatteutjämningssystemet brottas med. I motionen anger vi några skäl som talar för en översyn av skatteutjämningssystemet. Först och främst har landets ekonomi drastiskt förändrats sedan beslutet om skatteutjämningssystemet togs i riksdagen. Kraftiga förskjutningar har också skett i relationerna mellan enskilda kommuners ekonomier. Besparingar och undandragande av kommunalt skatteunderlag har påverkat kommunerna i varierande utsträckning. Mot den bakgrunden finns det skäl att ifrågasätta, om de fördelningsprinciper som gäller för skatteutjämningssystemet i dag är riktiga. I den utredning som Malmö och Göteborgs kommuner har utfört pekas också på de merkostnader som åvilar storstadskommunerna och som inte beaktas i det nuvarande skatteutjämningssystemet. Merkostnaderna finns inom områdena social struktur och regional funktion och beräknas i utredningen vara av storleksordningen 2:00-2:50 kr. i kommunal utdebitering. Det kan också ifrågasättas, om skattekraften skall spela den dominerande roll som den gör i dag för fördelningen av skatteutjämningsmedel. Skattekraften säger inte allt om en kommuns ekonomiska situation. En kommun som har relativt hög skattekraft kan samtidigt ha höga kostnader och låg skatteunderlagstillväxt. Det finns också inslag i det nuvarande skatteutjämningssystemet som ger egendomliga resultat; det påpekas i vår motion och i den socialdemokratiska partimotionen.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

Den kommunala andelen av den offentliga sektorn — det har vi påmint varandra om många gånger — har sedan 1960 ökat från 50 2 till 70 26. Det är mot denna bakgrund som Esse Petersson och jag har väckt en motion, nr 894, i vilken vi önskar en utredning i frågan om statskommunal enhetsskatt. Motionen avstyrks av utskottet. Det är i och för sig ingen överraskning, men det görs i ordalag som antyder att vi skulle vilja äventyra den kommunala självstyrelsen. Den avstyrks också av den orsaken att motionens intentioner strider mot grundlagens stadganden. Herr talman! Om ingen ledamot av Sveriges riksdag under gångna tider skulle ha haft rätt att väcka förslag som stred mot gällande grundlag, hade vi i dag inte haft en talman utan en lantmarskalk som riksdagens främste talesman. Men viktigare i utskottets avstyrkande är, som jag nämnde, att införandet av en statskommunal enhetsskatt betraktas som ett grundskott mot den kommunala självstyrelsen. I Enligt vår uppfattning finns det i den samhällsekonomiska situationen sådana drag som pekar fram mot ett rejält nytänkande i skattefrågan. Det är nödvändigt att man förutsättningslöst och utan historiska och känslomässiga bindningar klargör förhållandet mellan den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten. Två tredjedelar av den kommunala verksamheten inkl. landstingen påverkas och styrs på ett eller annat sätt av statliga beslut. Det är där som den kommunala självstyrelsen är hotad — inte bara naggas i kanten utan klavbinds. En radikal minskning av den statliga styrningen av den kommunala verksamheten är oerhört mycket mer väsentlig än att kommuner och landsting klamrar sig fast vid en kommunal beskattningsrätt som blivit mer och mer formell, mer och mer illusorisk till följd av olika statliga åtgärder. Och vi har i dagens debatt, och i det betänkande som vi diskuterar, fått en provkarta på allt detta. Det är ett nätverk, för att inte säga lappverk, av rikstäckande och regionala skatteutjämningar, indragningar av vissa skatter från kommunerna till staten, förslag om frysning av kommunala pengar m.m. Det totala skatteuttaget i samhället har nått en sådan nivå att den samhällsekonomiska balansen är i riskzonen. Ansvaret för ett sådant skatteuttag bör i sin helhet tas av riksdagen, som tillsammans med regeringen har ett heihetsansvar för samhällsekonomin.

Herr talman! Underskottet i regeringens budget för nästa år kommer att vara över 80 miljarder kronor, dvs. en skuld på mer än 10 000 kr. per invånare. Detta belopp lånar staten, varav minst 12 miljarder kronor utomlands. Det är klart att denna lånekarusell inte kan få fortsätta år efter år. Vi vet att inkomstskatt och förmögenhetsskatt ger staten ca 40 miljarder per år. Det är därför lätt att inse att höjda skatter är en omöjlig väg för att komma till rätta med budgetunderskottet, särskilt som vi vet att höjda skatter ger ännu dyrare varor och att svenska varor med nuvarande prisläge blir svårsålda i utländsk konkurrens. " Alla som tänker efter inser att stora besparingar måste göras i statens anslag och bidrag. Det är impopulärt men nödvändigt att begränsa kommunernas finansiella utrymme. En nedskärning med ca 3,5 miljarder kronor avser jag att stödja. Herr talman! Jag bor inte i Jokkmokks kommun, men av följande skäl anser jag att Jokkmokk bör få behålla inkomsterna från vattenkraftverken Jokkmokk är landets största leverantör av vattenkraft, producerad i statligt ägda verk. Nu befinner sig byggandet av kraftverk och regleringsstammar i Lule älv i slutskedet. Hundratals kraftverksbyggare friställs varje år. Jokkmokk står inför utomordentligt svåra omställningsproblem. Kraftverk och regleringsdammar ger med nuvarande taxeringsvärden Jokkmokk stora men mycket välbehövliga skatteinkomster. Förslaget till indragning av den kommunalskatt som Jokkmokk får från det statliga Vattenfall drabbar kommunen hårt och orättvist. Jag räknar med att den föreslagna borgerliga arbetsgruppen skall beakta Jokkmokks särart. Säkerligen måste staten tillskjuta andra medel för att hjälpa Jokkmokk om vattenkraftinkomsterna minskar. En sådan ”rundgång” är osäker och principiellt felaktig. Jag har motionerat om att Jokkmokk skall undantas från begränsningar i skatteinkomster från vattenkraften. Motionen har avstyrkts av ett enhälligt finansutskott. Jag beklagar detta. Mot ett enhälligt riksdagsutskott kan man inte få gehör i kammaren för en enskild motion — tyvärr.

Herr talman! Användning av ADB förekommer överallt i vårt samhälle och har betytt oerhört mycket för att förbilliga och rationalisera verksamheten inom många områden. Samtidigt har datoriseringen haft många problem i sitt släptåg. Den skapar ofta oro hos människor för hur det skall gå med jobben i framtiden. Hotet mot den personliga integriteten har också under många år varit ett debattämne, och man har lagstiftningsvägen fått göra flera inskränkningar för att eliminera systemets avigsidor. På det rent praktiska området har vi tvingats konstatera misslyckanden både när det gäller tekniska problem och kostnader för investeringar, drift och utveckling. Härvidlag har den statliga sektorn ingalunda utgjort något undantag. Ett exempel är skatteadministrationen, där det s.k. RS-systemet inte kunnat uppfylla de krav och de förväntningar som från början hade uppställts. Under en följd av år har moderata samlingspartiet framfört kritik mot RS-systemet, och i samband med den utfrågning som ordnats av datadelegationen bekräftades riktigheten i den kritiken. De förhållanden som då framkom har enligt vår mening motiverat kravet på en omfattande översyn av hela RS-systemet. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. I samma betänkande återkommer vi moderater till kravet från i höstas att avgiftsfriheten vid inbetalning av skatt skall slopas fr.o.m. den 1 juli 1982. Skälet är naturligtvis det nödvändiga och för de allra flesta nu uppenbara kravet att spara på alla områden. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Vid skatteutskottets behandling av de anslag inom budgetdepartementets verksamhetsområde, som utskottet har att handlägga, har vi blivit oeniga på ett par punkter. Det har redovisats här av Knut Wachtmeister tidigare. Båda de frågor som det gäller behandlades under förra året. Beträffande det RS-projekt som Knut Wachtmeister redogjorde för uttalade utskottet och riksdagen redan förra året att man borde vänta med att göra en utvärdering tills man kunde överblicka resultatet av 1982 års taxering. Att en översyn av reformen är helt nödvändig är vi alla på det klara med. Där råder alltså inte någon som helst oenighet. Den andra frågan, om ersättning till postverket för skatteuppbörden, behandlades så sent som i december månad 1981. Det var en motion av Knut Wachtmeister om slopande av avgiftsfriheten för skatteinbetalningarna. Detta skulle, uppgavs i motionen, innebära en besparing för statskassan på ca 28 milj.kr. När vi förde den debatten i december försökte jag tala om för Knut Wachtmeister att det ingalunda skulle bli så stor besparing som 28 milj.kr. Jag var tyvärr en rätt dålig pedagog, för när vi kom till januari skrev Knut Wachtmeister återigen en motion och talade nu om att man skulle kunna spara 30 milj.kr. i stället. Vid utskottsbehandlingen av detta ärende har dock moderaterna kommit underfund med att det fanns en hel del av riktighet i mitt påstående från december månad. Nu har man gått med på att det inte kan bli större besparingar än 10,2 milj.kr. Det säger man i reservationen. Men egentligen är den siffran också för hög. För vad är det man gör när man slopar avgiftsfriheten? Jo, det är bara det att man rullar över avgiften på näringslivet, som har att betala in skatt. Näringslivet och de företagare som har att betala portosumman har avdragsrätt för detta. Det betyder alltså att i realiteten kan man halvera också summan 10,2 milj.kr. Då skulle man väl rent av kunna travestera ett gammalt uttryck och säga: Det bidde inte mycket kvar. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Det gläder mig att Tage Sundkvist är enig med mig om att man behöver utvärdera RS-reformen. Jag skulle vilja något ytterligare understryka det genom att citera den datadelegationsrapport som har avlämnats och som jag åberopade i mitt första anförande. Det var en parlamentarisk utredning, alltså med representanter för alla partierna. Där skriver man bl.a. så här: ”Stor enighet råder bland systemets användare, d vs skatteförvaltningens personal ute i landet, om att man inte haft det inflytande över systemutformningen och uppbyggnaden som varit önskvärt. Man har haft svårt att föra fram och få gehör för sina åsikter hos RSV.

En uppföljning och utvärdering bör göras samordnat för hela RS-systemet. Erfarenheterna från denna uppföljning bör noga beaktas och sådana utredningsformer skapas att användarinflytandet garanteras i det kommande arbetet. Som ett led i förberedelsearbetet bör ingå att planera och genomföra en lämplig utbildning för att uppnå dessa syften.” Detta understryker alltså ytterligare det berättigade i det moderata kravet på en allsidig utredning. Beträffande ersättningen till postverket har vi valt ett lägre belopp den här gången, därför att det kanske var vissa felaktigheter i det vi först krävde. Men om nu beloppet är mindre, så är det också mindre kännbart, och därmed borde det ha kunnat bifallas också av de andra partierna.
Herr talman! Det kan knappast ha varit någon överraskning för Knut Wachtmeister att jag skulle ställa mig bakom kravet på en utredning beträffande RS-projektet, eftersom utskottet och riksdagen uttalade sig för det redan förra året och eftersom utskottet har skrivit det i år också. Vi har varit helt eniga om att utreda de här frågorna. Det är ingalunda så att moderaterna är ensamma om det påhittet, som Knut Wachtmeister nu, nära nog, försöker göra gällande. I den andra frågan, huruvida summan skall vara 28 miljoner eller de 100 miljoner vi nu har kommit ner till, hade vi en debatt i december månad, då Knut Wachtmeister inte kunde gå med på att det gick att pruta på de 28 miljonerna. Han menade att det var en realistisk siffra. Nu har vi fått se att det inte är en realistisk siffra. Men vi tycker ändå inte att vi kan gå med på de 10,2 miljonerna. Det är en överflyttning av portokostnaden från staten till arbetsgivarna. De kommer i sin tur att göra avdrag för posten, och det betyder helt enkelt att det inte kommer att bli några 10,2 miljoner kvar. Jag är förresten rätt förvånad över att det är just moderaterna som är så angelägna om att flytta över kostnaderna på skatteinbetalarna. Det är ju näringslivet som tar in de här skatterna och därmed får ta på sig den här kostnaden.
Herr talman! Uppfattningarna skiljer sig dock litet grand beträffande utvärderingen av RS-reformen. Majoriteten av utskottet vill att den skall följas upp av riksskatteverket, som har att göra denna utvärdering. Från moderat håll tycker vi att det är fel. Vi vill ha en övergripande utredning. I detta avseende skiljer vi oss åt, och det tycker jag är ganska väsentligt.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat industriministern om regeringen förbereder några initiativ, så att meningsfull sysselsättning kan skapas åt de anställda i företag där statlig lönegaranti utgår. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill då först redogöra för rättsläget. Gällande regler innebär att de anställda i ett konkursföretag skall vara beredda att ta arbete för att kunna få ut sin uppsägningslön och därmed också ersättning från konkurslönegarantin. I det fall som föranleder Karl-Erik Svartbergs fråga är det på det motsatta sättet. De anställda vill inget hellre än att arbeta. De får emellertid bara ut sin lön genom garantin, men har inget meningsfullt arbete. Jag vill då först erinra om att grundtanken bakom lönegarantin är att arbetstagarnas lönefordringar alltid skall infrias, även om arbetsgivaren försätts i konkurs. Samtidigt skall man vara medveten om att de senaste årens erfarenheter tyder på att den statliga konkurslönegarantin i många fall har bidragit till att konkursboets rörelse efter en rekonstruktion kan drivas vidare. Självfallet påverkar detta de anställdas möjligheter till ny anställning i företaget, om detta övertas av en ny ägare. Avvecklas däremot rörelsen, beror det på förhållandena på den lokala arbetsmarknaden i vad mån nya arbeten kan erbjudas dem. Någon absolut garanti för att sysselsättning skall skapas på det ena eller andra sättet ger varken konkurslönegarantin eller arbetsmarknadspolitiken i övrigt. Jag kan inte anse det befogat att samhället sätter in särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser, så att de som arbetar i ett konkursföretag kommer ett bättre läge än de som är arbetslösa.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I en valbroschyr 1932 ställde Ernst Wigforss den klassiska frågan: Har vi råd att arbeta?

Wigforss såg denna politik som ett utslag av kortsynt och missriktad sparsamhet, som medförde uppenbart orimliga konsekvenser. Det är en uppfattning som vi socialdemokrater delar också i dag. I det fall som jag har tagit upp är problemet ett annat än när Wigforss ställde sin fråga och förde sitt resonemang. Nu gäller det alltså yrkesskickliga arbetare på det konkursdrabbade företaget Hunneboverken i Hunnebostrand. De får sin lön via den statliga lönegarantin, men de har alltså inga konkreta arbetsuppgifter. Ja, om jag skall vara riktigt ärlig, skall jag väl säga att en del har det, eftersom konkursförvaltaren har lyckats skaffa fram en del jobb. Men många av dem saknar alltså jobb. Huvudparten av de anställda får fördriva tiden bäst de vill, och de anser själva att det är förödande. Tanken med min fråga var alltså denna: Finns det ingen möjlighet att hålla en bank med arbetsuppgifter för sådana här situationer? Det borde rimligen finnas fantasi och påhittighet för att klara det. Jag har litet svårt att förstå arbetsmarknadsministerns svar. Jag delar självfallet den uppfattning som kommer fram där om lönegarantins betydelse för att företaget skall kunna leva till dess man får fram en ny ägare. Men jag förstår inte resonemanget att det skall behövas så stora särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för att hålla en sådan här bank. Det finns ju förteckningar över investeringsobjekt och andra objekt, och det är bara att trycka på knappen för att få i gång jobb. Länsarbetsnämnderna håller sig med sådana förteckningar. På samma sätt borde det kunna finnas en bank med arbetsuppgifter för verkstadsföretag och andra. Jag har svårt att förstå resonemanget att detta skulle ge dessa människor ett bättre läge än det de arbetslösa har.
Herr talman! Jag delar Karl-Erik Svartbergs mening att det skall mycket påhittighet till för att klara situationen i ett konkursläge, både för att rekonstruera företaget och för att ge de anställda meningsfulla arbetsuppgifter under det att detta sökande efter lösningar och denna rekonstruktion pågår. Inom företaget kan man säkert hitta olika tillfälliga arbetsuppgifter. När företaget skall avvecklas finns ju en del arbetsuppgifter som har med själva avvecklingen att göra, och i övrigt kan man ta fram extraordinära arbetsuppgifter. Detta måste naturligtvis vara en uppgift för konkursförvaltaren. Den bank med arbetsuppgifter som i övrigt bör finnas är den som arbetsförmedlingen har. Det är därför som jag i mitt svar har strukit under att de som får konkurslönegaranti är skyldiga att stå till förmedlingens förfogande och skyldiga att ta de arbeten som kan anvisas. Det finns verkligen en hel del saker att diskutera när det gäller konkurslönegarantins sätt att fungera. Vi har nyligen tillsatt en översynsutredning, och i direktiven till den är inskrivet att man skall pröva möjligheterna att få en bättre relation mellan konkurslönegaranti, i den situation som företaget då befinner sig i, och arbetsförmedlingen. Man skall alltså på ett tidigt stadium under den period som garantin gäller ta kontakt med förmedlingen, så att man hittar både tillfälliga arbetsuppgifter och mera permanenta arbetsuppgifter, i den mån sådana finns.

Herr talman! Jag måste säga att det inte var mycket till besked som arbetsmarknadsministern gav här. De anställda vid Hunneboverken och inom andra konkursdrabbade företag är naturligtvis beredda att stå till arbetsmarknadens och förmedlingens förfogande. Men situationen är ju i dag den att det inte finns några jobb att förmedla. Det finns inga jobb som de kan stå till förfogande för. Jag menar alltså att det borde gå att åstadkomma sysselsättning i de här företagen. Regeringen hänvisar till behovet av sparsamhet m.m. när det gäller att trycka på knapparna för de objekt som länsarbetsnämnderna har i dag, därför att man måste betala lön osv. Men i det här fallet betalar man redan lön till de anställda. Det enda de begär är att de skall få göra rätt för lönen, alltså ha ett arbete. Det borde rimligen finnas en bank också med att minska arbetslösheten sådana arbetsuppgifter. Jag menar inte uppgifter i stora investeringsarbeten, utan andra arbetsuppgifter — det finns ju ändå behov av produkter i det här landet. Det är det resonemanget som förs av de anställda i det här företaget och säkert också i många andra företag.
Herr talman! Ärligt talat är det litet svårt att förstå vart Karl-Erik Svartberg vill komma. Om han menar att det är arbetsuppgifter inom det drabbade företaget som man skall plocka fram, så vill jag säga att det knappast kan vara en uppgift för regeringen att peka ut sådana arbetsuppgifter. Det måste vara konkursförvaltarens sak att ta fram temporära uppgifter inom företaget, som är lämpade för de anställda som ännu inte har kunnat anvisas annat arbete. Om det däremot gäller arbetsuppgifter utanför företaget, är det förmedlingen som skall anlitas för sådana ändamål. Om förmedlingen kan placera någon som har konkurslönegaranti i ett permanent jobb, i ett tillfälligt beredskapsarbete eller i arbetsmarknadsutbildning, så skall den göra det, även om lönegarantiperioden inte har löpt ut. Då blir det en förflyttning av kostnaden i form av en minskning av konkurslönegarantin och en ökning av ett annat anslag och i den meningen en bättre användning av resurserna. Den möjligheten finns redan. Det vi har strukit under är, som jag sade förut, att denna kontakt måste tas på ett tidigt stadium under den här perioden. Därmed bör de möjligheter som Karl-Erik Svartberg efterlyser föreligga.

Herr talman! Anna-Greta Leijon har frågat statsministern på vad sätt regeringen ämnar ändra sin politik för att minska arbetslösheten. Det ankommer på mig att besvara frågan. Nils-Olof Grönhagen har frågat mig om det pågår något brådskande arbete inom arbetsmarknadsdepartementet med att snabbt vidta extraordinära åtgärder för att öka sysselsättningen och därmed avsevärt minska antalet arbetslösa. Jag besvarar bägge frågorna i ett sammanhang. Som jag anförde i årets budgetproposition måste vi räkna med en svag efterfrågan på arbetskraft också första halvåret i år. Därefter beräknas en gradvis förbättring ske efter hand som den ökande efterfrågan på våra exportvaror gör det möjligt att öka industriproduktionen. Denna ökade exportefterfrågan, som är ett resultat av devalveringen i höstas och en återhållsam finanspolitik, har redan börjat, men liksom vid tidigare sådana uppgångar dröjer det en tid innan förbättringen ger resultat på arbetsmark naden. Därför har det varit nödvändigt att vidta kraftiga tillfälliga åtgärder för att motverka arbetslöshet under innevarande vinterhalvår. Anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder har under innevarande budgetår förstärkts med ca 1,6 miljarder kronor utöver vad som beräknades i förra årets budgetproposition, vilket har gjort det möjligt att sysselsätta mer än 20 000 fler i beredskapsarbete nu än för ett år sedan. Arbetsmarknadsutbildningen har likaså fått ökad omfattning. Regeringen har tillsammans med arbetsmarknadsparterna skapat möjlighet att inrätta s.k. ungdomsplatser på särskilda villkor. Ungdomsplatserna har helt nyligen börjat fungera, varför det ännu är svårt att veta hur stor omfattning de kan få. Jag fäster emellertid stor vikt vid ungdomsplatserna, och jag överlägger f. n. med arbetsmarknadsparterna om hur denna och liknande verksamheter skall organiseras i framtiden. Regeringen har också vidtagit betydande åtgärder för att motverka sysselsättningsnedgången i byggsektorn under innevarande vinterhalvår. Statliga investeringar för 860 milj.kr. har tidigarelagts, vartill kommer flera större investeringar i affärsverkens regi samt landstingskommunala sjukhusbyggen. Bostadspolitiska åtgärder har vidtagits för att främja ombyggnadsoch reparationsverksamheten. Regeringen kommer i samband med årets kompletteringsproposition att göra en förnyad bedömning av utsikterna och av behovet av åtgärder under budgetåret 1982/83.